Fru talman! Nu förnyas Europa. För bara fem år sedan hade vi en omfattande stagnationsdebatt i Europa. Vår världsdel genomgår nu en dynamisk och snabb förändring, som saknar motstycke i fredstid. Den här gången är det fredens, frihetens och demokratins vindar som är drivkrafter i utvecklingen. Förändringarna gäller i hög grad hela vår världsdel. Takten i förändringarna spränger alla förväntningar. Det är ingen tillfällighet att förändringen -- perestrojkan -- just fått Nobels fredspris. Det är i det alleuropeiska perspektivet de stora möjligheterna finns -- till avspänning, säkerhet och fred, fria folks samverkan, ekonomisk utveckling och att rädda Europas miljö. Det som en gång var ett motiv för 50-talets och den omedelbara efterkrigstidens EEC -- ''aldrig mera krig mellan Tyskland och Frankrike'' -- är i dag ett motiv för alleuropeisk samverkan. Den sköra demokrati som växer fram i Öst och Centraleuropa behöver vårt stöd, demokratiskt och ekonomiskt. Också de framväxande konflikter som följer i frigörelsens spår behöver en europeisk samverkan som ram, som stöd. Med mer ensartade ekonomiska system ökar möjligheterna till samarbete. Men alla vet att det är en ekonomisk samverkan som sker från helt olika förutsättningar och utvecklingsnivåer. Riskerna är betydande för ekonomisk dominans och uppköp från väst i öst. Det är inte bara ett problem i det nya Tyskland. Till sist handlar det om nationell självkänsla, en vilja att nu -- när man äntligen fått chansen -- kunna bestämma över sin egen framtid. Detta vet var och en som har besökt de nya, fria staterna i Öst och I denna alleuropeiska samverkansvision har Sverige en självklar roll. Den måste bli betydligt mer aktiv och allsidig än hittills. Europa är inte enbart EG, som vi tycks inbilla oss i den förhärskande debatten i vårt land. Vi måste snabbt upptäcka hela Europa. De som ser Europa ur ett snävt marknadsperspektiv stannar gärna i Västeuropa. Efter årtiondens indoktrinering ses ''öst'' bara som ett avskräckande exempel, en omöjlig, underutvecklad del av vårt gemensamma Europa. Det är en cynisk bild. För vi önskade oss ju ett helt och fritt Europa. Hur skulle Europa kunna vara bara ''väst''? 12 EG-stater och 6 EFTA stater -- i stället för nuvarande 33? Nej, marknadernas Europa måste bli ett medborgarnas Europa. Där är vi inte i dag, allra minst i dagens svenska debatt. Fortfarande är det en del som resonerar som om Europa vore tolv trettiotredjedels Europa. I EGs hjärta, Strasbourg, förs en annan debatt som inte har särskilt mycket gemensamt med den debatt som hittills har förts i Sverige. Det är viktigt att vi vidgar perspektiven snabbt. Visionen måste vara ett enat, fredligt, öppet, fritt och demokratiskt Europa. Inte ett ''fort'' som sluter sig samman kring sin egen förträfflighet, utan en världsdel öppen mot omvärlden. Det var denna vision av Europas framtid som centern lyfte fram i början av den här valperioden, det var innan Michail Gorbatjov besökte Europarådet och gav liv åt denna eurosklerosa organisation, det var innan Berlinmuren föll, det var innan Tyskland återförenats. Trots allt som hänt är visionen fortfarande en vision. Men den fick sin näring i perestrojka och glasnost, i Lech Walesas fackliga och politiska frigörelsekamp i Polen och mycket mera. Det var i Polen som det kommunistiska systemet mötte sin egen undergång i form av paroller och banér, som ledde till ett totalt avslöjande. Därför finns det särskild anledning att i dag gratulera Polens förste folkvalde president, också han en fredspristagare från frigörelsens Europa. Det är en händelse som ser ut som en tanke, att varken Walesa eller Gorbatjov personligen kunde ta emot fredspriset. Hemmafronten tillät det inte. Så börjar efterkrigstiden närma sig sitt slut. Den europeiska säkerhetskonferensens högnivåmöte i Paris 19--21 november blev en klar manifestation med just denna innebörd. Men det blev också en klar påminnelse om vad som återstår. I Sovjetunionens inrikespolitiska kramper hårdnar attityden mot delrepubliker som söker sin egen väg mot frihet och frigörelse. konferensen blev förvisade inte bara från mötet, utan också från intilliggande lokaler. Begreppet ''distinguished visitors'' degraderades till ''excluded visitors''. Det finns därför särskild anledning att välkomna de klara uttalanden som den svenske statsministern gjorde vid ESK-mötet för de baltiska republikernas frigörelse. I realiteten kan det andra världskriget aldrig vara avslutat innan de åter fått möjlighet att fritt välja sin egen framtid. Europas framtid kommer i hög grad att påverkas av hur ESK-arbetet kommer att lyckas. Nedrustningen måste fortsätta. Resurser måste omfördelas från vapen till välfärd. Europas parlament måste få en roll i den säkerhetspolitiska utvecklingen. Ingenting borde vara mer självklart, men så har det inte varit hittills. Det är i den riktningen vi kan se en framtida roll för Europarådet som en parlamentarisk bas för ESK arbetet. Nedrustning, fred och gemensam säkerhet i Europa kan aldrig vara en angelägenhet för enbart experter och regeringar. I en tid av minskande hot, i varje fall mindre akuta hot, vill en del ''sälja ut'' den svenska neutralitetspolitiken. Men svensk säkerhetspolitik är ingen handelsvara, inte ens för bilfabrikanter. Säkerhetspolitik handlar om stabilitet och långsiktighet. Säkerhetspolitik har ingenting med kortsiktiga konjunkturcykler att göra, varken i ekonomin eller i politiken. Vi har naturligtvis alla skäl att välkomna att militära allianser upplöses eller förändras. Men det bekräftar ju bara värdet av alliansfrihet, som mål och som tidlös position. Neutralitet i en krigssituation har bl.a. som syfte att hålla landet utanför krig. Den hållningen är rimlig i alla väpnade miljöer. Så länge det finns tillräckligt med vapen för krig är också denna hållning en tidlös position. Till sist handlar särkerhetspolitik om trovärdighet. Det gäller i synnerhet i en konfliktsituation. Antingen är trovärdigheten tillräcklig eller inte. Är den det inte, spelar det mindre roll var trovärdigheten brister -- om vi deltar i ett förpliktigande utrikespolitiskt samarbete eller t.o.m. i ett militärt samarbete. En viktig del av trovärdigheten är en oberoende ställning i dessa avseenden och naturligtvis ett eget försvar som vi själva bestämmer över. Att återvinna trovärdighet som gått förlorad tar tid. Att bygga upp ett försvar som reducerats tar också tid. Det är en av de svåra frågeställningarna för den kommande försvarskommittén. Av dessa och andra skäl är säkerhetspolitik långsiktig politik. Det synsättet bör inte förändras ens i ett föränderligt Europa. Det är genom friheten, genom demokratin, som Europas folk får redskap att hantera en annan livsavgörande fråga, nämligen miljön. Nu signalerar Europas sjöar och hav med syrebrist, med missbildade och döda fiskar samt med förlust av växter som är viktiga för ekosystemen. Europas skogar och mark visar katastrofala skador på grund av försurning, tungmetallförgiftning och andra obalanser i naturen. När vattnens och markernas produktionsförmåga minskar, borde alla inse att det nya Europa också måste vara det gemensamma miljöansvarets Europa. Miljöutsläpp och deras konsekvenser känner ju inga nationsgränser. Katastroferna är gemensamma. Så var det med Tjernobyl och med Rhen-katastrofen. Miljön är gemensam. Miljöskador måste förebyggas lokalt och samtidigt hanteras gemensamt i vår världsdel -- och därtill globalt. I dag är det inte marknaden, utan människorna, som först avläser och förstår miljöns gränser. Därför är demokratin omistlig i miljöarbetet. Nationella åtgärdsprogram måste formas, och det alleuropeiska miljösamarbetet i FNs ekonomiska kommission för Europa, ECE, måste stärkas. Det tilläts aldrig ske i diktaturernas Öst och Centraleuropa. Även marknadsekonomierna måste inse att bara den utveckling som är ekologiskt hållbar ger ekonomisk utveckling som varar på sikt. Så talar demokratins utveckling, ett alltmer ensartat ekonomiskt system, en politik för gemensam säkerhet och vår gemensamma miljö för ett alleuropeiskt samarbete. Därför blir EGs vägval -- i organisationens roll som ekonomisk och politisk motor för Europa -- alltmer betydelsefullt; en breddning och öppenhet för nya medlemmar eller en fördjupning med ökade barriärer mot omvärlden? Det är frågan. Utspelen och de politiska markeringarna angående just detta vägval avlöser varandra. Häromdagen kunde vi ta del av Kohls och Mitterands förslag -- ett klart ''fördjupningsalternativ''. Västeuropeiska unionen föreslås bli en integrerad del i EGs framtida försvarspolitik. Ministerrådet föreslås få ökad makt. Bl.a. Italien och Belgien har tidigare varit ute i liknande ärenden. De som ser EG som frihandelns banerförare i vår del av världen fick måhända en tankeställare i slutet av förra veckan, när Uruguay-rundan inom GATT kapsejsade. De som före den livsmedelspolitiska överenskommelsen i våras ansåg att Sverige, ensidigt och utan att vänta på någon annan, kunde minska gränsskyddet för jordbruket fick kanske också något att fundera över. De närmaste månaderna -- och åren -- kommer säkert att bli av stor betydelse för det europeiska samarbetets riktning och utformning. Ett avgörande krav är naturligtvis för varje nation som ansöker om medlemskap i EG att man också får klarhet om ''vilket EG'' det rör sig om. Så fungerar de flesta som söker medlemskap i en förening. Det bör gälla också vid behandlingen av efterkrigstidens viktigaste politiska ställningstagande för Sveriges del. Jag vill här hänvisa till de inlägg som Pär Granstedt i en tidigare utskottsrunda har gjort. Genom det förestående beslutet med anledning av utrikesutskottets betänkande, 1990/91:UU8, måste det äntligen bli slut på den ensidiga -- och jag vill säga otillständigt förenklade, snarare stupida -- debatten om ''ja'' eller ''nej'' till EG. Svenska folket måste få en möjlighet -- och inte bara en -- att sätta sig in i konsekvenserna för egen del i vardagslivet av en eventuell EG-anslutning. Därför är det viktigt att utrikesutskottets maning till regeringen att ''inkomma med förslag'' beträffande ökade informationsinsatser till allmänheten verkligen också hörsammas med det snaraste. Den svenska Europadebatten har börjat ändra karaktär efter regeringens fotnot i krispaketet. Den har blivit mer nyanserad, mer verklighetsanknuten. Det är en självklarhet att svenska folket skall ha inflytandet över Sveriges framtida roll i det nya Europa. Den möjligheten kommer att finnas i minst två allmänna val. Dessutom kan det inte uteslutas att en folkomröstning anordnas för att man skall kunna ta slutlig ställning till ett avtalsförslag. Det är inte bara rimligt, det är demokratiskt. Därför är det viktigt att denna demokratiska möjlighet -- folkomröstningen -- står öppen. Vi vet att folkomröstningar stimulerar en fördjupad debatt, en debatt som är nödvändig att bredda utanför lobbygrupper och ekonomiska intressen. Dagens beslut är viktigt, men det är inte det sista. Det är ett beslut i en lång process. Det ger bemyndigande för att ansöka om förhandlingar angående medlemskap. Om förhandlingar skall vara meningfulla, kan inte resultatet förutsättas innan förhandlingarna ens har inletts. Därför är medlemskapsansökan en sak. Resultatet av denna ansökan är en annan sak. Beslut om ett sådant resultat är ytterligare ett steg i en process, där vi nu tar första steget.

Fru talman! Också jag skall inleda med en kort resumé om vad som har hänt under den senaste tiden. Jag tror dock att den kanske kommer att låta något annorlunda än vad de andra beskrivningarna har gjort. Medan högkonjunkturen segade sig igenom den industrialiserade västvärldens ekonomier under nästan hela 80-talet, ökade fattigdomen hos alla de medborgare som ingenting ägde. Västeuropas länder gisslades med det stålbad som kallas arbetslöshet. De stora multinationella företagen kasserade samtidigt in vinster som fick de mest luttrade penningräknarna att hissna. Skatter har sänkts av de olika ländernas regeringar. Maskorna har vidgats i de gamla välfärdsstaternas skyddsnät. Antalet hemlösa i världens huvudstäder har ökat, samtidigt som den rika klassen har blivit rikare överallt. Ironiskt nog har produktiviteten samtidigt minskat i företagen. Fackföreningsrörelserna världen över har tappat i kraft, framför allt där de har förlorat medlemmar. En blå revolution har fått världen att kantra och gjort den ännu mer orättvis och ännu svårare att leva i för alla dem som inget har. Samtidigt har murar fallit. Östeuropa har raserat sina centralstyrda och förhatliga system. Människorna ropar efter frihet, efter varor att konsumera och efter rätten att forma sin framtid. Vägen till frihet går emellertid för många av dem över arbetslöshetens stålbad. Även där blir några ännu fattigare, några blir litet rikare och ytterligare några blir mycket rika. I öst ekar ropen på demokrati. I väst faller däremot de demokratiska idealen i rasande fart. Nationalstaternas folkvalda representanter och regeringar har i Västeuropa med frenesi frånhänt sig den ena möjligheten efter den andra att själva forma sitt eget lands framtid. Ett gemenskapernas Europa byggs just nu, inte med den parlamentariska demokratins principer utan med överstatlighet och en tung byråkrati som främsta kännetecken. I EG har den starkares rätt, dvs. kapitalets, blivit lag. Den svages rätt, dvs. löntagarnas, har blivit en rekommendation. Det internationella kapitalet gnuggar händerna. Marknaderna ligger öppna. Gränserna faller. Det är bara att ta för sig. Politiken har mist sin kraft. Vi är alla i frihetens namn utnämnda till konsumenter. Ekonomisk tillväxt är fältropet. Ekonomisk tillväxt är förhoppningen. Ekonomisk tillväxt är målet. Men är det lösningen? Denna fråga borde vi ställa oss. Är det verkligen lösningen på den tid som vi i dag lever i? Är det lösningen på det avspänningens Europa och det integrationens Europa som för första gången kan existera utan hot av militärmakt? För första gången kan kapital, kunskap och resurser frigöras för att man skall kunna bygga ett folkens Europa. Vi menar att det främsta hindret i dag för att förverkliga den historiska möjligheten att bygga folkens Europa, är de transnationella bolagens växande makt över Europa och världen. Den ekonomiska makten formas i dag kring tre geografiska maktcentra. Det gäller ett dollarcentrum kring USA och Canada, ett yencentrum kring Japan och mittländerna i Ostasien och ytterligare ett centrum kring EGs fastlagda planer på en ekonomisk och politisk union och en gemensam valuta. Det är helt klart att EGs union är ett politiskt projekt syftande till ett Västeuropas förenta stater. På den punkten är jag fullständigt enig med Carl Bildt. Vi vill emellertid delta i arbetat för ett folkens demokratiska Europa mot det transnationella kapitalet. Därför motsätter vi oss planerna på ett svenskt medlemskap. Vi säger ja till demokrati, generell välfärd och politisk självständighet. Vi säger ja till ett öppet och samarbetande Europa, till hela Europa. Vi vill att Berlinmurens fall skall utgöra inledningen till en tid då ett gemensamt Europa byggs. Det skall bli ett gemensamt Europa som är demokratisk och som bryr sig om sina medborgare och inte bara sitt kapital, sina varor och sina tjänster. Det gäller ett Europa som bryr sig om sina medborgare och som värnar sin natur och miljö. Den europeiska säkerhets och samarbetskonferensen, ESK, hölls i Paris i november 1990. I ESK ingår alla europeiska stater samt USA och Canada. Albanien har en observatörsplats. Konferensen i Paris satte punkt för det kalla kriget och utgör avstampet för en ny tid i Europa. ESK lägger grunden för ny tryggare europeisk säkerhetsstruktur. Europa behöver inte bara en gemensam säkerhet, utan också gemensamma och bindande miniminormer för miljön. Miniminormerna måste ge varje land rätten att gå vidare och skärpa sin miljölagstiftning. Det behövs ett alleuropeiskt parlament som fungerar öppet och demokratiskt. Det kan organiseras genom att Europarådet utvecklas och utvidgar sin medlemskrets till Europas alla länder. Det alleuropeiska parlamentet kan vara direktvalt och anta bindande minimiregler i form av konventioner som rör problem som endast kan lösas över nationsgränserna. Det gäller t.ex. gränsöverskridande miljöproblem, som jag talade om. Det behövs emellertid också gemensamma minimiregler mot det transnationella kapitalets grova utnyttjande av arbetskraft i olika europeiska länder. För att man skall kunna fördjupa den alleuropeiska tanken krävs naturligtvis också ett fördjupat mellanfolkligt samarbete. Folkliga rörelser och organisationer i alla Europas stater måste ges ökade möjligheter och resurser att utvidga sitt samarbete. EG, som utgörs av tolv västeuropeiska stater, har inte uttalat avsikten att inom överskådlig tid samla alla Euorpas stater. Det beror på att EG-unionen inte vill ha med hela det fattiga Östeuropa, ännu. Man har nog med sina egna eftersatta regioner. EG unionen innebär i stället att en ny mur skapas mellan väst och öst -- en välfärdsmur. Innanför den muren vaktar väst sina rikedomar, och utanför står Östeuropa med billig arbetskraft. Vi vill inte ha nya murar i Europa. Därför vänder vi oss också mot EGs Östeuropapolitik. Vi menar att Östeuropas problem är akuta och måste lösas i ett alleuropeiskt sammanhang. Vi säger också ja till en ny internationell ekonomisk ordning. Två världskrig har börjat i Europa och oräkneliga kolonialkrig. Europas vapenfabrikanter har tjänat grova pengar på alla krig. Nu menar vi att vapenexporten måste stoppas. Nedrustningen i Europa får inte leda till upprustning i tredje världen. De bortrustade vapnen skall skrotas, inte säljas till Mellanöstern eller andra konfliktområden utanför Europa. Avspänningen öst-- väst får inte följas av en skärpt konflikt nord--syd, som mobiliseringen i Gulfkrisen förebådar. Vänsterpartiet är ett internationalistiskt parti. Vi vill skapa en rättvis världsordning där alla människor har samma värde och samma chanser i livet oavsett i vilket land och i vilken världsdel de är födda. 40 000 barn dör varje dag av fattigdom. De dör trots att alla vet att svält och sjukdomar, analfabetism och okunnighet kan utrotas. Det finns resurser, men de måste användas rätt. I dag går de förlorade i militär upprustning och i tredje världens gigantiska räntebetalningar som är en del av den internationella skuldkrisen. Skuldkrisen som riktas mot u-länderna måste stoppas. Sverige skall inte göra gemensam sak med de gamla kolonialmakterna i EG-unionen. Vi skall utveckla Europa, men inte på de fattiga ländernas bekostnad. Att lösa nord--syd-konflikten och skapa rättvisa relationer i världen är vår tids största politiska uppgift. För EG-unionen finns den uppgiften varken med som tanke eller målsättning. EG-unionen tänker samordna sin utrikes och säkerhetspolitik och tala med en röst i utrikespolitiska frågor. Man vill ha en gemensam försvarspolitik och gemensamma militära insatsstyrkor som skall kunna användas i tredje världen, t.ex. i Gulfkrisen. Vi menar att Sverige faktiskt har en unik roll att spela i världen. Sedan några decennier har vårt land utrikespolitiskt i vissa avseenden kunnat fungera som en nordlig ombudsman för tredje världens länder, för syd. Den rollen kommer i den närmaste framtiden, med växande nord--syd-motsättningar, att vara än viktigare. Därför vill vi att vårt land självständigt och aktivt skall kunna arbeta för en ny internationell ekonomisk ordning och för militär nedrustning i hela världen. Därför vänder vi oss mot EG-medlemskapet. Vi menar dessutom att Sverige har en större valfrihet utan medlemskap. Visst är Sverige beroende av sin omvärld. Men alternativet till medlemskap i EG-unionen är faktiskt inte isolering. Sverige har sedan 1973 ett frihandelsavtal med EG. Det ger svensk industri tullfrihet gentemot EGs länder. Men avtalet innebär också möjligheter till en friare handel med länder utanför Ett medlemskap i EG förutsätter underordning av EGs tullunion. EG har högre tullsatser och mer av importrestriktioner gentemot tredje land än Sverige skall naturligtvis ha fortsatt handel med EG, men också bredda handeln till andra delar av världen. Små väl integrerade marknader har visat sig mer ändamålsenliga för sysselsättning, tillväxt och kontroll över ekonomin än den planerade stormarknad som EG tänker införa till 1993. EFTA-länderna har haft lägre arbetslöshet, kommit längre i miljöpolitiken och har högre BNP per capita än EGs länder. Sverige har mycket gemensamt med de övriga nordiska länderna. Det gäller de generella välfärdssystemen, fackföreningarnas ställning i samhället, kvinnornas ekonomiska oberoende och synen på miljöfrågorna. Ett utvidgat politiskt och ekonomiskt samarbete och integration mellan de nordiska länderna utgör ett viktigt alternativ till EG. Men det finns fler alternativ. EFTA-samarbetet kan utvecklas och medlemskretsen utvidgas med östeuropeiska stater, vilket inte står i motsättning till samarbetet med EG. ESK sysslar även med handel, miljö, vetenskap och teknologi. ESK, som samlar alla Europas stater samt USA och Canada, kan naturligtvis intensifiera sin verksamhet på fler områden än det säkerhetspolitiska. Östersjösamarbetet kan breddas och måste leda till militär nedrustning, så att pengarna kan användas till samarbete kring ekonomi, handel och miljöskyddande åtgärder. FNs ekonomiska kommission för Europa, ECE, kan spela en större ekonomisk och en miljömässig roll. Denna organisation samlar också alla Europas stater. Europarådet, som i dag samlar 24 stater, kan inom några få år, till skillnad från EG-unionen, utvidga medlemskretsen till alla Europas stater. Europarådet kan ta sig an frågor som kräver gemensamma europeiska lösningar. Det saknas alltså inte alternativ. EG är i dag en realitet, men trots allt bara en del av Europa. Europas verkliga styrka är just dess mångfald. Vi menar att det, för att bemöta kapitalets internationella och transnationella samarbete, krävs ett fastare samarbete mellan arbetarrörelsen och vänstern. Arbetarrörelsen och vänstern i Europa måste samordna och ena sina krafter mot det transnationella kapitalet. Det gäller såväl inom som utom EG-unionen. Fackföreningsrörelsen i Europa, i väst och i öst, måste enas och förstärkas. För vänsterpartiet är kontakterna med vänstern och den gröna rörelsen i Norden en näraliggande uppgift. Det gäller att utveckla konkreta alternativ till EGs unionsplaner samt att vara med och bygga folkliga rörelser för demokrati, nationellt självbestämmande, ekologisk hållbar utveckling, fackliga rättigheter och kvinnofrigörelse. Samarbetet i Europa och i världen mot det transnationella kapitalet måste ges fastare former än hittills och leda till gemensam handling och konkreta solidaritetsaktioner. Det måste vara en av huvuduppgifterna i det kommande politiska arbetet för en arbetarrörelse och en vänster. Mot EGs fyra friheter -- kapitalets, varornas, tjänsternas, arbetskraftens frihet -- vill vi ställa fyra folkliga rättigheter i Europa. Många talar ju om visionen av ett enat, fredligt och fritt Europa. Den visionen har naturligtvis vi också. Men EG-unionen är inte i vägen för att få den visionen förverkligad. Grunden för hela EGs verksamhet är Romfördraget. Det är EGs grundlag som är överordnad varje medlemsstats egen grundlag. Syftet med Rom-fördraget är att på alla sätt gynna handel och kommers i Europa. För att nå detta har man fyra grundläggande friheter -- friheten för varor, tjänster, kapital och arbetskraft. Ett problem med EGs syn på dessa friheter är att människan faktiskt inte finns med, att sociala, miljömässiga, demokratiska och solidariska hänsynstaganden kan framställas som hinder för den fria rörlighet som är huvudsyftet med EG. Därmed kan det också förbjudas av den mäktiga Ett annat problem är att den framtida EG-unionens centralbank skall fatta sina beslut just utifrån denna syn på de fyra friheterna, där huvudmålet är prisstabilitet. Det leder till ekonomiska beslut som inte tar hänsyn till exempelvis det traditionella svenska målet om full sysselsättning. Vi anser att människor -- och inte bara arbetskraft, utan alla människor -- varor och tjänster skall ha fri rörlighet inom hela Europa. Däremot är det i demokratins intresse att kapitalets rörlighet över gränserna står under kontroll av folkvalda. Men den fria rörligheten för människor, varor och tjänster får inte stå i motsättning till de fyra folkliga rättigheter som skall ligga till grund för det alleuropeiska samarbetet: Rättigheten att leva i demokrati, dvs. att leva i ett Europa som garanterar politisk demokrati och medborgerliga fri och rättigheter. Rättigheten att leva i en ren hälsosam miljö, dvs. ett Europa som garanterar att miljö och hälsa och säkerhet går före vinstintressen. Rättigheten att leva i trygghet, dvs. ett Europa som garanterar alla dess invånare rätt till social trygghet. Rätten till lika människovärde, dvs. ett Europa som garanterar alla lika rättigheter och skyldigheter oavsett ålder, kön, religion och nationalitet -- ett Europa som verkar för alla folks frihet och hela världens fred. Det är den europeiska visionen som vi vill se förverkligad. Det här steget kallades av någon av de tidigare talarna för bara ett steg på vägen som kommer att följas av fler. Någon annan talare kallade det för det historiska steget som aldrig kan bli ett steg tillbaka. Detta steg menar vi är inte den rätta vägen för att lösa de stora problem och öppna de stora möjligheter som vi står inför i Europa och världen i dag. Dessutom har det kommit till på ett skandalöst sätt genom en fotnot i ett krispaket. Det visar med all önskvärd tydlighet, tycker vi, att det är ekonomins lagar som är det styrande. Det är storfinansens och det transnationella kapitalets signalsystem som riksdagsbeslutet med all uppenbar tydlighet kommer att bli en del av. Vi motsätter oss detta.

Fru talman! Gudrun Schyman gjorde just det jag tog upp i mitt anförande, nämligen ställde ett alleuropeiskt samarbete mot samarbetet med och inom Europeiska gemenskapen. Jag tycker att det är att slå ett stort slag i luften i själva verket. Det verkar som om alla andra organisationer är just EG är bra organisationer för Gudrun Schyman. Hon kan tänka sig ett samarbete inom ramen för ESK, Men just EG är någonting ont för Gudrun Schyman. EG vill hon absolut inte ha för mycket med att göra, helst ingenting. Vi vänsterpartister är internationalister, säger Gudrun Schyman. Det är ni säkert, men ert stora problem är att ni har lierat er med fel krafter ute i världen. Vad beror det på att yen, dollar och ecu är de starka valutor kring vilka det nu byggs upp en omfattande världshandel? Varför har inte rubeln nått motsvarande ställning? Självfallet därför att de politiska krafter som ni har lierat er med inte har haft kraften att konkurrera, att mäta sig med de krafter som är byggda på marknadsekonomi och demokrati. Det byggs välfärdsmurar mellan EG och Östeuropa, säger Gudrun Schyman. Ja, men vilka har byggt de välfärdsmurarna? Utgångsläget var ungefär detsamma efter andra världskriget. Välfärdsmurarna är inte någonting som ligger framför oss, de finns där redan. Det är kommunistdiktaturer i Östeuropa som bygger välfärdsmurar, inte EG. Däremot har EG i hög grad bidragit till den demokratisering som nu pågår och som vi hoppas skall leda till att man småningom kan bygga välfärdstater också i Östeuropa. Östeuropa skall konkurrera med billig arbetskraft, säger Gudrun Schyman, och omnämner det som någonting närmast negativt. Ja, men vad skall det annars konkurrera med? Efter 40--45 års kommunistisk diktatur har östeuropéer ingenting annat att ställa upp med än just den billiga arbetskraften. Då är det viktiga bidrag som vi kan ge att ge dem chansen att sälja saker på våra marknader, där de just kan få uttnyttja deras fördel, nämligen billig arbetskraft. Jag hade önskat en helt annan situation i Östeuropa, med välfärd, demokrati och marknadsekonomi under hela efterkrigstiden. Men det är Gudrun Schymans gamla partivänner i Moskva och östeuropeiska stater som har förhindrat en sådan utveckling. Nu kommer EG som räddningen både för vänsterpartiet i Sverige och för alla deras systeroch broderpartier i de östeuropeiska staterna, Sovjetunionen och på andra håll. Vi skall naturligtvis försöka skapa ett alleuropeiskt Europa, säger Gudrun Schyman. Jag delar Gudruns Schymans uppfattning på den punkten. Men vi kommer dit genom EG, inte genom att motarbeta EG. Det bästa Sverige kan göra är att bli medlem i EG och där arbeta för ett alleuropeisk

Fru talman! Jag begärde ordet närmast därför att jag ibland är en nyfiken person. När jag lyssnade först till Bengt Hurtig och sedan till Gudrun Schyman blev jag litet nyfiken på vad vänsterpartiet egentligen vill med Europa. Jag har förstått av tidningsartiklarna att ni har en del problem internt nu för tiden, men något klarläggande kanske vore på sin plats. Jag förstår av Bengt Hurtigs anförande att vänsterpartiet numera accepterar ett EES-avtal. Det är en nyhet, det är intressant och det innebär en positionsframflyttning. Vad innebär ett EES-avtal? Jo, det innebär fri rörlighet för personer, varor, kapital och tjänster i hela det europeiska området. Det accepterar numera vänsterpartiet. Jag understryker ordet kapital, eftersom Gudrun Schyman säger att någon måste kontrollera kapitalet. Hon accepterar alltså den fria europeiska kapitalrörligheten. Då infinner sig frågan: Vem skall då kontrollera detta fria kapital, som vänsterpartiet just har accepterat? Har inte vänsterpartiet insett att den logiska slutsatsen, när man har accepterat EES, är medlemskap? Det är ju med medlemskap som man får inflytande. Med EES kan man bara bli en randstat, som blir alltmer beroende av beslut som fattas i andra länder men som berör också oss. Det är med medlemskap som man får inflytande. EG bygger demokratiska och politiska institutioner bl.a. därför att man genom en europeisk lagstiftning t.ex. skall kontrollera kapitalrörelserna, för att nu använda Gudrun Schymans ord. Ni har accepterat EES. Ni accepterar den fria kapitalrörligheten, men ni vägrar att acceptera att detta måste kontrolleras. Kommunismens kris har vi sett i Östeuropa. Nu ser vi kommunismens intellektuella sammanbrott också i svensk Europapolitik.

Fru talman! Jag skall be att få döpa om dessa två herrar till herr Wildt och herr Besterberg. Carl Bildt blir verkligen vild när han uttalar sig om vänsterpartiets intellektuella sammanbrott. Herr Westerberg är en Besterberg och vet precis hur man skall tolka saker och ting. Först till Bengt Westerberg. Samarbetet med EG utesluter samarbete med Östeuropa, säger han. Det utesluter inte det.

Däremot är det inte så att ett icke-medlemskap i EG utesluter andra samarbetsformer, också vad gäller EG. Det är nämligen en finess i det, tycker jag. Sedan höll Bengt Westerberg en utläggning om att vi har lierat oss med fel krafter och om att rubeln inte har blivit någon stark ekonomisk valuta. Jag tror inte att vi har lierat oss med kapitalkrafterna över huvud taget, i varje fall inte så länge jag har varit med i vänsterpartiet. Jag tror inte heller att det kommer att bli vår linje. Sedan kan man försöka hitta en spricka i partiet, som Carl Bildt gjorde, men jag tror faktiskt inte att någon sådan finns. Jag tror att vi står ganska säkert och stadigt. De intressen som vi arbetar för i Sverige, i Norden, i Europa och i världen är inte i första hand kapitalets intressen. Jag har full förståelse för dem som vill göra det. Det är väl därför som vi har olika politiska partier. Ibland vore det på sin plats att klargöra detta. Vi arbetar helt enkelt för olika intressen. Allting är inte bara ett stort luddigt ''vi'' i det här sammanhanget. De intressen som jag företräder får inte företräde i EG-parlamentet, som alltså är någonting annat än vilken annan internationell organisation som helst, just därför att den är överstatlig. EES-avtalet har vi aldrig varit förtjusta i, Carl Bildt. Vi har sett det på det här sättet: Det är bara ett steg till medlemskap. Tala rent ut! När vi säger att vi kan acceptera ett EES-avtal är det under förutsättning att den svenska grundlagen fortsätter att gälla, dvs. att vi själva skall stifta våra lagar och fatta våra beslut, att vi inte behöver acceptera någon försämring på miljö-, hälso och säkerhetsområdet. Nu vet vi att det inte kommer att bli verklighet. Jag tror att vi är ganska klara över, åtminstone Carl Bildt och jag, att EES-avtalet kommer att ha så stora begränsningar att den enda möjligheten att acceptera avtalet över huvud taget är att man sätter på sig skygglapparna eller liknande och låtsas som att det är någonting bra, fastän det kommer att gälla i kanske bara två år och då inte spelar så stor roll. Jag tycker att vi skall hålla oss till medlemskapsdiskussionen, för det är faktiskt den som står på dagordningen. Medlemskap accepterar vi inte. Vi accepterar inte att det är kapitalet som styr.

Fru talman! Vi har inte lierat oss med kapitalkrafterna, säger Gudrun Schyman. Det är säkert alldeles riktigt. Gudrun Schyman talar också för hela den internationella kommunismen. Är det inte i själva verket det som är problemet för det gamla vpk, för kommunisterna i Sverige och den internationella kommunismen, att man trodde att det gick att bygga ett samhälle på en helt annan grund än demokratins och marknadsekonomins? Är det inte tragiskt när man blickar ut över Centraleuropa och Östeuropa och ser att de människor som hade ungefär samma utgångsläge som hela Västeuropa efter kriget, i dag lever i en enorm fattigdom, ett enormt armod? Skulden till detta är ju den ideologi som Gudrun Schyman företräder. Om man hade intresserat sig litet mer för kapital, som Gudrun Schyman säger -- varför inte använda ordet marknadsekonomi -- hade de människorna kunnat leva med samma välfärd och på samma sätt som vi gör. Se tillbaka på efterkrigstiden; då låg länder som Tjeckoslovakien i topp bland världens industriländer. Det är kommunismen som har förstört de här länderna, Det är genom en utveckling inom ramen för EG och Västeuropa, på demokratins och marknadsekonomins grund, som vi kan skapa förutsättningar för att det inte bara skall bli demokratier utan också välfärdsekonomier i Östeuropa. Dessa förutsättningar skapas genom att man öppnar möjligheter för dessa länder att handla med väst, genom direkta biståndsinsatser, som gärna kan kanaliseras genom EG, eftersom EG länderna inte bygger några murar mot öst utan tvärtom vill öppna sig för att ge ökade stödinsatser i öst. De enda murar som finns eller har funnits i Europa, Gudrun Schyman, har kommunisterna byggt; både bokstavligt och bildligt. Berlinmuren har nu rasat, och det som återstår är den välfärdsmur som kommunismen har byggt mot Västeuropa. Den skall också raseras, precis så som Berlinmuren har raserats. Jag vill upprepa de frågor jag nyss ställde till Gudrun Schyman: Vad skall Östeuropa konkurrera med om inte med den billiga arbetskraften? Det är ingenting annat man lyckats skapa under kommunismens regim i Östeuropa än just billig arbetskraft. Är det inte just det vi skall göra i väst: öppna våra länder för en import från länderna i Östeuropa där de får konkurrera med just det som de kan konkurrera med, nämligen billig arbetskraft? Kan Gudrun Schyman nämna något annat positivt som kommunismen har åstadkommit i Östeuropa och som är konkurrenskraftigt när man i dag vill skapa välfärd i de östeuropeiska staterna? Det vore roligt att få åtminstone ett exempel.

Fru talman! Tyvärr fick jag inte min nyfikenhet stillad av Gudrun Schyman när det gäller vad vänsterpartiet egentligen tycker. Hon hade att meddela att vänsterpartiet inte är förtjust i EES. Det är vi medvetna om. Sedan hyllningstalen till Stalin förklingade har väl vänsterpartiet egentligen inte varit förtjust över någonting i Europa, och inte heller i EES-avtalet. Men man accepterar nu EES avtalet. Accepterar man EES-avtalet accepterar man också den fria rörligheten för kapitalet. Jag noterar att Gudrun Schyman i sina undantag, eller vad det var, inte hade med just detta; ty den fria europeiska rörligheten för kapitalet är accepterad av vänsterpartiet. Välkommen i den fållan! Då infinner sig den politiskt inte ointressanta frågan: Vem skall kontrollera detta? Även jag, Gudrun Schyman, anser att det skall finnas en demokratiskt fastlagd lagstiftning, t.ex. aktiebolagslagen, för att kontrollera det ni i vänsterpartiet kallar kapitalets olika förehavanden. Ni försätter er i den situationen att ni inte vill vara med och utöva någon sådan kontroll. Ni accepterar beroendet av detta kapital -- så långt har sönderfallet inom kommunismen i alla fall kommit, och man får ju vara tacksam för det lilla -- men ni vägrar att vara med och skaffa er inflytande på den europeiska utvecklingen på detta område genom att bygga nya institutioner. Det är vänsterpartiets senaste Europapolitiska linje -- säkerligen inte den sista. Man accepterar beroendet men man vägrar inflytandet. Välkommen att marknadsföra den linjen! Tacka vet jag Per Gahrton; han begriper i alla fall att säga nej.

Fru talman! Utan att föra fram några likheter i övrigt mellan Per Gahrton och mig tror jag att vi i det här sammanhanget har ganska likartad inställning till politiken. Vad gäller EES-avtalet har vi sagt att vi naturligtvis inte är emot en varuhandel med EG. Vi har ju en sådan redan i dag. Vi har den med det frihandelsavtal som gäller. Vi kan gärna tänka oss att bygga ut det i ett EES-avtal, under förutsättning att -- och så talade jag om vad det var: att Sverige fortsätter att här bestämma hur vi skall ha det, att vi inte behöver göra förändringar och försämringar på en rad för oss väsentliga områden. Vad jag kan se i dag gör det det omöjligt för oss att acceptera det EES-avtal som -- såvitt jag har förstått av de rapporter jag fått -- man nu kommer att presentera. Vi har alltså inte alls någon ändrad linje i det fallet. Om det är den sista linjen i Europapolitiken över huvud taget skulle jag inte ens om jag vore Carl Bildt våga säga någonting om; att den linje man lägger fast i dag är den som alltid kommer att gälla, med tanke på de stora och snabba förändringar som faktiskt pågår både i Europa och världen i övrigt. Vad gäller kapitalets flöde över gränserna har jag en mycket realistisk uppfattning om vad vi har möjlighet att begränsa politiskt. Jag skulle gärna se att vi hade större möjligheter. Vi motsatte oss från vänsterpartiet att valutaregleringen avskaffades. Det var det absolut dummaste man kunde göra, anser vi, eftersom man då påbörjade processen att frånhända sig möjligheten att driva en nationell ekonomisk politik, en arbetsmarknadspolitik med full sysselsättning, en välfärdspolitik osv. Det var mycket olyckligt att en politisk majoritet här i landet tyckte att det var bra. Att bygga upp ett samhälle grundat på demokrati och medinflytande tycker vi är något oerhört centralt, Bengt Westerberg. Dessutom finns det en marknad och en ekonomi. En marknad kan vara destruktiv eller konstruktiv beroende på vilken typ av ekonomi man utövar. Det kan vi väl vara överens om. Jag menar att den typ av ekonomi som utövades i de väst och centraleuropeiska länderna under hägn av Sovjets ekonomiska dominans inte var lyckad. Det kan vi också vara överens om. Den hade stora nackdelar. Dem kan vi se i dag. Den ekonomi som utövas i dag på den marknad som finns inom Västeuropa framför allt, men även inom stora delar av den övriga världen, är inte heller särskilt lyckad, Bengt Westerberg. Den för bl.a. med sig att 40 000 människor dör av svält varje dag. Den för med sig ökade klyftor. Den för med sig ett flöde av pengar från fattiga u-länder till världens rika industriländer. Den för med sig ökade klyftor och elände i världen och, i sin förlängning, för den med sig en ekologisk katastrof. Det är inte något särskilt bra resultat, Bengt Westerberg. Jag skulle gärna vilja se en bättre, mer konstruktiv ekonomisk politik byggd på jämlikhet och solidaritet.

Fru talman! Det var en intressant debatt vi fick med vänster och högerkrafter. Jag skulle vilja föra tillbaka den till utrikesutskottets betänkande. Det är en liten blå bok, ganska oansenlig. Det finns ingenting utanpå som röjer det snabbt uppkomna sprängstoff som finns inuti. Ändå berör den oss alla; bonden i Skåne, gruvarbetaren i Gällivare, dagisfröken i Hökarängen, pensionärer, skolelever, de nyfödda barnen och de ofödda barnen. Det handlar om vår framtid, om Sverige och den västeuropeiska integrationen. Precis som Carl Bildt sade är det ett historiskt beslut som skall fattas i dag i riksdagen. I det här blå betänkandet står det att regeringen bör kunna lämna in en medlemsansökan till Europeiska gemenskapen. Utskottet bedömer det, fortsätter man, sannolikt att så kan ske under 1991. Sannolikt är sannolikheten att så kommer att ske inte särskilt stor om de fyra partierna s, m, fp och c tänker följa de spelregler som demokratin kräver. Demokratin kräver att en grundlagsändring aldrig får hastas fram. Demokratin kräver att väljarna skall ha gett mandat. Demokratin kräver att man vid stora, övergripande och viktiga frågor för landet anordnar en folkomröstning. Det är osannolikt att partier som talar om att decentralisera besluten och makten, om brukarinflytande och delaktighet så kapitalt kör över folket och demokratin beträffande vårt decenniums viktigaste beslut. Men av den käre och mycket saknade Tage Danielsson lärde vi oss redan under kärnkraftsomröstningens dagar att det sannolika kan bli hur osannolikt som helst och att det osannolika kan bli hur sannolikt som helst. Sannolikt är det också, så att det är visionen om EG som de fyra partierna vill ansluta oss till, inte det verkliga EG, utan visionen om EG. Visionen om fred och frihet, rättvisa och demokrati finns hos alla människor, inte bara hos européer utan också hos afrikaner och amerikaner, japaner och sovjetmedborgare. Tyvärr leder inte alltid människors handlande och politiska ställningstaganden till att visionerna kan förverkligas. Naturligtvis skulle jag önska att EG var en fridens och frihetens, rättvisans och demokratins byggare och att ett medlemskap skulle föra oss närmare detta visionära samhälle av fred och frihet. Men jag har funnit att EG är odemokratiskt till sin konstruktion och byggt för att uppfylla helt andra drömmar, stormaktsdrömmar! anslutning är oftast svepande och rent av fatalistiska. Vi måste gå med i EG, vi kan inte stå utanför, vi är redan så involverade i europeisk ekonomi, men låt oss gärna får några konkreta och bra argument i dag! Bengt Westerberg sade att det är bra att Sverige är med och påverkar utvecklingen i EG liksom EGs hela konstruktion. Vilken genomslagskraft tror Bengt Westerberg att våra krav och önskemål skulle få? Sverige har 2,6 % av EGs befolkning och Norden 5,6 %. Det är bara att räkna. När det gäller socialdemokraterna frågar man sig om det är en sönderfallande ekonomi eller en sönderfallande ideologi som är orsaken till att vi nu står här i dag och skall besluta. För de borgerliga partierna är det visionen om det moderat-liberala samhället där det fria kapitalet, den fria konkurrensen och de fritt flödande varorna på den stora marknaden skall ge oss ökad tillväxt och ökad välfärd. Det är egentligen det samhälle som högerkrafterna så länge har velat genomföra men som de först nu har fått ordentlig ''vittring'' på. Jag kan bara gratulera Carl Bildt och Bengt Westerberg till deras seger och triumftal. Carl Bildt erkänner också klarsynt att EES-avtalet för Sverige innebär i stort sett samma åtaganden som medlemskap. Möjligen har centern kommit litet fel. Jag vet inte, men jag tyckte inte att Olof Johanssons tal på något sätt var ett tal för EG. Enligt min mening berättigade det inte på något sätt inställningen ''att det sannolikt skall komma en medlemsansökan under 1991''. Det var faktiskt mycket konstigt. Olof Johansson får väl förklara sig. Antingen är det visionen om den starka socialdemokratin som skall byggas som en motvikt till kapitalet och fungera som en kontrollant av det multinationella kapitalet och dämpa marknadskrafternas alltför ystra härjande som så snabbt har fått socialdemokraterna att ändra sig. Eller är det, och det är troligare, en uppgivenhet över att man har tappat sin ideologi, övergivit de gamla idealen och egentligen inte har någon annan politik än den borgerliga att komma med? Hur det kommer det att kännas för socialdemokratin att administrera en moderat-liberal politik? På Aftonbladets ledarsida den 25 november står det att läsa följande: ''Socialdemokratins brådska att kasta sig på EG-tåget ter sig mer som ett svar på inrikespolitiska problem än som ett uttryck för en gedigen, bred demokratisk folkopinion. Att socialdemokraterna i praktiken fattat beslut i efterkrigstidens viktigaste fråga i samband med ett akut krisprogram, som skedde den 26 oktober i år, är stötande. Det försvårar också en seriös diskussion om de fördelar, möjligheter, problem och hinder som finns. För svenskarna är ju frågorna om vad EG betyder för sysselsättningen, den generella välfärden, den offentliga sektorn, för kvinnorna och för facket många fler än svaren.''

Hon sade dessutom att hon inte hade tänkt så mycket på det. Jag tror inte att det hjälper om man försöker trösta den oroliga ministern eller svenska folket med talet om s.k. dynamiska effekter, eller som Bengt Westerberg sade ''dynamiska processer''. Kanske blir det allt fler som, liksom författaren Per Olof Enquist på Aftonbladets kultursida den 5 december angående priset för den inre marknaden, kräver: ''Sluta ropa på vikten av att förena sig med kulturens stora Europaanda. Tala i stället om hur ni tänker totalfinansiera inträdet i inre marknaden. Allt annat är politiskt bedrägeri.'' Jag kan inte se någon lämpligare dag för redovisning av finansieringen än nu här i kammaren -- kanske av regeringens företrädare! Hur ser då den gröna ideologin ut? Vilket är målet för Europasamarbetet? Som ni vet anser vi att EGs främsta mål är att skapa en europeisk stormakt som kan vinna handelskriget med Japan och USA. Vi anser att det saknas förutsättningar för att det skall kunna bli en alleuropeisk samarbetsorganisation som bidrar till att stärka freden och friheten i hela Europa och att bygga det ekologiskt stabila samhälle som ju är nödvändigt för en långsiktig, hållbar ekonomisk politik. Alla har vi med glädje och hoppfullhet inför framtiden hälsat utvecklingen i Östeuropa, men i samma ögonblick som Berlinmuren föll och demokratiprocessen just satte i gång var också EGs samarbetsmodell föråldrad. Europas andra gröna partier angivet sex grundprinciper för hur de vill ha 1. Europasamarbetet skall vara öppet på lika villkor för alla Europas nationer och regioner. Gränser för människors rörelsefrihet skall rivas på jämlikt sätt för hela världsdelen. 2. Europasamarbetet skall vara öppet mot resten av världen och inte ta formen av en ''fästning Europa''. Inga utomeuropéer skall få svårare att komma till Samarbets-Europa än de har att komma till dagens splittrade Europa. 3. Europasamarbetet skall stärka freden och minska risken för nya militära konfrontationsmönster. Samarbets-Europa skall inte bli en ny militär supermakt. 4. Europasamarbetet skall stärka demokratin och gynna regionalt och lokalt självbestämmande. Endast beträffande viktiga gränsöverskridande problem, t.ex. beträffande miljöskador och grundläggande mänskliga rättigheter, bör bindande beslut fattas på alleuropeisk nivå. I övrigt bör grundregeln vara att makten flyttas ner till regional och lokal nivå. 5. Europasamarbetet skall ske i former som minskar miljöskador och sociala klyftor. Gränshinder för varor, kapital och tjänster skall undanröjas, förutsatt att detta inte leder till risk för miljöskador och sociala orättvisor. 6. Europasamarbetet skall gynna mångfald och motverka politisk likriktning; i stället skall enskilda länder och regioner känna stimulans att fungera som förebilder, t.ex. genom mer avancerat miljöskydd eller mer solidarisk socialpolitik. Grunden till ett sådant samarbete finns redan, och Sverige är medlem i ett trettiotal mellanstatliga europeiska samarbetsorganisationer -- det är ingenting som vi har hittat på för att ha en annorlunda modell -- t.ex. Europarådet, ESK, Europeiska säkerhetskonferensen, ECE, FNs ekonomiska kommission för Europa. ECE är också en alleuropeisk miljöorganisation med 33 medlemsländer, som bl.a. stod bakom miljökonferensen i Bergen. Dessutom finns 500 Risken att Sverige skulle isoleras om vi inte går med i EG är ren skrämselpropaganda. Sedan kan man också undra över demokratin i Sverige och partiernas mandat att kasta sig på det snabba EG-tåget. För två år sedan, i valrörelsen 1988, var det inte tal om medlemskap i EG. Nej, då var det harmonisering till Inre marknaden och en rad förbehåll för att ett avtal skulle komma till stånd som gällde, förbehåll om att regeringen ''inte skulle acceptera någon social nedrustning, försämrad miljö, minskat konsumentskydd, urholkad arbetsrätt, eftergifter på jämställdhetsområdet eller försämrade arbetsvillkor'' som pris för EG anpassningen. Både Anita Gradin och statsministern Ingvar Carlsson upprepade dessa förbehåll i januari och mars 1989. Sedan har de inte upprepats. Vad säger regeringens företrädare om dessa löften och förbehåll? När slutade de att gälla? Jag kan inte se någon lämpligare dag än i dag att svara på det, här i kammaren. På socialdemokraternas kongress i september fördes ingen ingående debatt om EG-politiken. EG-diskussionen var ungefär i nivå med den diskussion som fördes om söndagsöppet i butikerna. Nu har socialdemokraterna tillsammans med de borgerliga partierna ändrat sig och tänker i rasande fart driva igenom en medlemsansökan till EG utan att ens ha viskat om detta i valrörelsen 1988. Hur skall väljarna kunna lita på politiker och partier om de driver en politik som de inte har fått mandat för i allmänna val, speciellt som den politiken handlar om ett rent systemskifte? Folkomröstning har miljöpartiet krävt länge. Det är helt orimligt av en regering i ett demokratiskt land att lämna in en medlemsansökan till EG eller underteckna ett långtgående samarbetsavtal som EES utan att först genomföra en folkomröstning. medlemskap och också ett EES-avtal innebär måste föregås av en folkomröstning. En delvis avveckling av nationalstaten, som EG-anslutningen innebär, måste i en demokrati avgöras av hela folket. Bristen på medvetande om vilken politik och vilken samhällsutveckling en EG-anslutning innebär motiverar verkligen en genomgripande debatt, som måste föregå en folkomröstning. Av de uttalanden som partierna tidigare gjort har vi förstått att det bara är socialdemokraterna som ställt sig helt avvisande till en folkomröstning om EG-medlemskap. Ingvar Carlsson har under hösten kategoriskt avvisat tanken på en folkomröstning. Miljöpartiet skrev därför till samtliga oppositionspartier och föreslog överläggningar om formerna för en folkomröstning och för att klarlägga om det finns en gemensam grundsyn på behovet av en folkomröstning och om detaljerna för hur och när en folkomröstning skall ordnas. Vänsterpartiet har svarat att de är positiva till överläggningar. Fp avböjde inbjudan -- och lämnade ett något kryptiskt svar om behovet av en folkomröstning. Centern har svarat att de snart tänker svara. Det är nu tre veckor eller en månad sedan vi skrev vårt brev. Moderaterna har inte hört av sig. I dag är ett bra tillfälle för partiledarna att lämna besked i frågan -- inte bara till miljöpartiet utan till hela svenska folket. Är ni beredda att efter en klargörande och övergripande debatt fråga svenska folket -- i en folkomröstning -- om vi skall söka medlemskap i EG eller ansluta oss till den inre marknaden?

Herr talman! Jag vill börja med att be Inger Schörling om ursäkt för att jag inte har svarat på brevet. Jag skall självfallet göra det. Låg mig ärligt säga att anledningen till att jag inte har svarat är att jag inte riktigt visste vem jag skulle svara. Det är sällan jag får brev som är undertecknade av så många olika språkrör, talesmän och företrädare men där det inte uppges vem det egentligen är som skall ha svaret. Om Inger Schörling accepterar att få svaret, skall jag sända det till henne. Det blir avböjande till de överläggningar som miljöpartiet haft vänligheten att inbjuda till. Det är intressant att lyssna på Inger Schörling. Vad är det i Sverige som ni vill värna mot att vara med i den europeiska samverkan? När Per Gahrton var uppe i talarstolen, var det som skulle värnas den svenska regleringsapparaten med alla dess böcker, meter, hekatomber av regleringar och författningar. Vad vi nu får reda på av Inger Schörling är att det är den höga svenska momsnivån som miljöpartiet vill slå vakt om. Har jag förstått debatten rätt, är den höga svenska momsen den s.k. kvinnofrågan när det gäller EG. Jag begriper inte riktigt det där. Men det jag för att ånyo stilla min nyfikenhet skulle vilja ha besked om är det här med demokratin och det odemokratiska som miljöpartiet anser att EG Min första fråga är: Finns det någon annan europeisk samarbetsorganisation som är mer demokratisk än EG, som har ett direktvalt parlament, som har öppet inflytande, där man diskuterar och beslutar? FNs ekonomiska kommission för Europa är bland det mest byråkratiska jag någonsin har upplevt. För det andra: EG bygger nu ut sin direkta demokrati genom att ha mer av majoritetsbeslut -- det är demokrati det! -- och genom att ge större möjligheter för parlamentet att fatta beslut -- det är demokrati det! Innebär detta att miljöpartiet är berett att omvärdera EG när den direkta demokratin inom EG stärks? Och för det tredje: Skulle miljöpartiet vara berett att acceptera den totala demokratiseringen av EGs beslutsmekanismer? De inskränkningar som i dag finns i t.ex. Europaparlamentets möjlighet att fatta majoritetsbeslut i vissa ärenden och som ni kritiserar, om jag har förstått det hela rätt, är ju inskränkningar för att värna nationella parlaments möjligheter till inflytande. Ju mer vi stärker Europa-parlamentet, ju mer tar vi bort från de nationella parlamenten. Jag tillhör dem som tror att det är nödvändigt och bra och att vi skall stödja en sådan utveckling. Men miljöpartiet kan inte klaga på denna utveckling och samtidigt säga att ni är för ett demokratiskt Europa. Ni får antingen motarbeta demokratiseringen av det europeiska samarbetet eller vara för det. Det krävs konsistens i politiken.

Herr talman! Inger Schörling sade att de som är för medlemskap i EG talar om visioner, och det är alldeles riktigt. EG har från början -- EEC som det hette på den tiden -- varit styrt av en vision, nämligen visionen om fred och frihet för Europas folk. På den punkten har faktiskt visionen förverkligats. Vi har inte någonsin upplevt en så lång period av fred i Europa, tror jag, som efter andra världskriget. Det är naturligtvis till stor del beroende på den ekonomiska och politiska integration som har skett inom ramen för EG och som har gjort att gamla arvfiender inte längre har slagits mot varandra, att det är otänkbart för människor i vår generation att t.ex. Frankrike och Tyskland skulle börja kriga med varandra, någonting som generationer före oss har tyckt vara nästan helt naturligt. Nu bygger EG vidare med en ny vision, visionen om medborgarnas Europa, om möjligheten för människor att få röra sig fritt i Europa, att få känna sig som européer och inte bara som svenskar eller fransmän eller belgare eller någonting annat. Jag hoppas åtminstone att också svenskarna skall få vara med och i denna mening känna sig som européer. Jag hoppas också att den dynamiska process som EG är -- jag nämnde det i motsats till någonting som är statiskt -- skall leda till att inte bara Sverige, Österrike, Finland och andra länder som nu står och knackar på EGs dörr blir medlemmar utan att också Ungern, Tjeckoslovakien och Polen så småningom kan bli medlemmar i EG. Vi vet ju att de staterna siktar mot detta. De talar öppet om att medlemskap är målet. De anpassar sig redan delvis i sin interna politiska process till EG, just i förhoppningen om att medlemskapet skall bli verklighet. Hur skall vi finansiera inträdet? frågar Inger Schörling. Om man nu vill se detta i ekonomiska termer, tycker jag att den relevanta frågan är: Hur skall vi finansiera att stå utanför? Det är självklart att bygger vi barriärer mot EG, så kommer det att kosta Sverige någonting att stå utanför. Att vara med i EG, att vara med och påverka processen, att engagera sig i de människor som lever under mycket fattiga och dåliga förhållanden i EG, att inte nöja sig med att angripa problem bara i Sverige, tycker jag är en spännande vision att arbeta politiskt för. Inger Schörling säger att EG var föråldrat den dag Berlinmuren föll. Tvärtom, det blev ju ytterligare en drivkraft i den utveckling som pågår inom EG. I dag är Östtyskland redan en del av EG. Snart kommer också andra östeuropeiska och centraleuropeiska stater att vara en del av EG. Detta hade naturligtvis inte varit möjligt utan Berlinmurens fall. För övrigt, som jag sade i mitt huvudanförande, ser jag utvecklingen inom EG -- målet, visionen om den inre marknaden och medborgarnas Europa -- som en mycket central och viktig förklaring till att Berlinmuren föll. Så där har ännu en vision förverkligats. Låt oss nu vara med och se till att ytterligare visioner förverkligas i framtiden.

Herr talman! Inger Schörling tyckte att jag skulle förklara mig. Jag gjorde faktiskt det i mitt huvudanförande genom att hänvisa till vad Pär Granstedt hade sagt. Det är inte min uppgift att repetera utskottsrundan. Men låt mig då för säkerhets skull göra det tydligt. Jag bara konstaterar att vi är positiva till ett EG medlemskap, under vissa bestämda förutsättningar, och vi är beredda att genom bemyndigande till regeringen aktivt pröva dessa förutsättningar. I övrigt hänvisar jag till mitt huvudanförande. Varför skulle man inte i den här situationen lyfta fram det som är problemet? Det är ju det som har varit inriktningen av hela mitt anförande. Jag tycker att det finns för litet av den sortens debatt i Jag anser att de som bara talar om medlemskapet utan något problem och menar att det inte innebär några svårigheter de bäddar för en debatt som kommer efteråt. Den debatten tycker jag vi skall ha före. Om jag skulle vara i närheten av vad EG Europa säger av kritik mot EG skulle jag förmodligen bli landsförvist. Jag går inte så långt, men det finns en utomordentligt hård kritik mot hur EG fungerar ur demokratisk synpunkt, ur miljösynpunkt, när det gäller regionalpolitik och område efter område bland dem som är parlamentariker inom EG-länder. Den debatten måste vi lära oss att föra här i Sverige och att göra det utan att sätta stämplar på folk om att de är Europanegativa. Detta har sagts i den här debatten. Låt bli det, så lovar jag att inte sätta Europapositiv stämpel på någon. Detta är bakgrunden till mitt sätt att argumentera. Låt mig till sist säga att det är viktigt att vi inte övertolkar dagens beslut. Jag förstår inte riktigt miljöpartiets representanter som har en tendens att göra det. Det är riktigt att här krävs en demokratisk förankring. Det krävs två allmänna val, och vi utesluter för vår del inte heller en folkomröstning. Men då skall det finnas ett framförhandlat alternativ att ta ställning till. Vi har fått nog av manipulativa folkomröstningar i vårt land. Det skall vi inte ha i EG-frågan och i Europafrågan. Den här gången skall det handla om att svenska folket skall få en ordentlig information och grundläggande möjligheter at ta ställning. I det läget kan ingen, enligt vår uppfattning, utesluta en folkomröstning och ett ställningstagande av svenska folket.

Herr talman! Carl Bildt frågar vad det är som jag och miljöpartiet vill försvara. Jo, det är precis det som regeringen inte kunde acceptera tidigare i år nämligen social nedrustning, försämrad miljö, minskat konsumentskydd, urholkad arbetsrätt, eftergifter på jämställdhetsområdet eller försämrade arbetsvillkor. Det vill vi försvara, och det var priset för EG-anpassningen. Både statsministern och Anita Gradin har upprepat att det skall vara förbehåll. För oss är detta fortfarande förhinder för en EG-anslutning. Även om EG försöker bli mer demokratiskt, så är det nog inte så mycket bevänt med det. Det kommer inte att utökas speciellt mycket, ganska blygsamt. Dessutom är ju parlamentet inte beslutsfattande, utan bara rådgivande. Carl Bildt frågar: Om EG blev så demokratiskt som vi önskar, skulle vi då kunna godta det? Nej, faktiskt inte. Det är fortfarande alldeles för stort, alldeles för mycket makt koncentrerad på ett ställe. Vi har precis samma resonemang som vi för när det gäller de multinationella företagen. För mycket makt koncentrerad på ett ställe leder inte till någon demokrati. men det är inte våra visioner. Det är inte vårt idealsamhälle. Vårt idealsamhälle är ett ekologiskt och närdemokratiskt samhälle. Det är vad vi arbetar för här i riksdagen. Har inte Bengt Westerbergs parti talat ganska mycket om närdemokrati? Har man inte ändå litet svårt att acceptera den konstruktion som EG-anslutningen innebär? Jag tycker att det som Olof Johansson sade nu var ganska bra och klargörande men jag har fortfarande litet svårt att förstå hur centerpartiet kunde gå med på denna utskottsskrivning. Om det stämmer som Olof Johansson säger med de problem han redovisar, de farhågor han har om EG-medlemskap, så tycker jag att det var litet lättsinnigt att skriva under att man sannolikt kan lämna in medlemsansökan 1991. Jag tror inte vi övertolkar utrikesutskottets betänkande. Jag har precis samma uppfattning som Carl Bildt: Det är ett historiskt beslut som vi fattar i dag.

Herr talman! Om att detta är ett historiskt beslut är Inger Schörling och jag eniga. Jag har svårt att se att man kan anse något annat. Men jag vill upprepa de två frågeställningar jag framförde till Inger Schörling och miljöpartiet. Den första gällde momsnivån, eftersom hon i sitt anförande framställde möjligheten till sänkt moms som en av de onda saker som medlemskapet skulle kunna medföra. Vad är det för fel på att sänka momsen? Hur kan man framställa sänkt moms som ett hot och utmåla EG som något ont därför att en anslutning kommer att tvinga fram en sänkning av den svenska momsen? Jag tror Inger Schörling har alldeles rätt: EG integrationen kommer att göra det nödvändigt för Sverige att sänka olika skatter, inte minst den absurt höga svenska momsen. Men detta är bra, det är ett argument för att vi skall gå med i EG. Skall miljöpartiet använda värnet av momsen som ett argument mot EG kan jag bara säga: Lycka till! Jag tror inte det blir någon succé. Den andra frågan handlade om demokrati. Eftersom ni talar så mycket om att EG är odemokratiskt ställde jag den raka frågan: Kan ni acceptera EG om det blir mera demokratiskt? Den frågan ställde jag för att avgöra om detta var ett genuint argument eller bara ett svepskäl. Inger Schörling säger att hur demokratiskt EG än blir är miljöpartiet i alla fall emot en svensk anslutning. Tack för det! Det var i alla fall ärligt besked. Demokratin är ett svepskäl. Oavsett Hur demokratiskt det europeiska samarbetet blir är miljöpartiet mot det. Man är inte för demokrati, man är mot Europa. Men sluta då att hyckla om detta med demokrati! Ni är emot EG oavsett hur demokratiskt eller odemokratisk det är. Tala om vad det verkligen handlar om. Ni vill sitta i ert nationella reserveringsreservat här med era författningssamlingar intakta och era momssatser och er nedåtgående ekonomi. Det blir inte ens bra miljö av detta, men isolationism blir det i alla fall. Sluta hyckla om demokratin, men tack för det klara beskedet.

Herr talman! De visioner jag nämnde tidigare är inte våra, utan de visioner man hade när man skapade handlar om fred och frihet för Europa, ett medborgarnas Europa där människor kan röra sig fritt. Det är inte våra visioner, säger Inger Schörling. Nej, jag har anat länge att det inte är era visioner, men det är fortfarande visioner som vi har lätt att instämma i som liberaler. Det verkar som om Inger Schörlings internationalism är att kunna samarbeta med ett trettiotal organisationer i Europa, men inte med EG. Varför undvika den organisation som visat sig mest kraftfull, som har gjort mest för att bidra till freden i Europa, till utvecklingen Europa, till demokratiseringen i Östeuropa? EG är den organisation som har åstadkommit mest. Men Inger Schörling menar att varje annan organisation är bättre än den. Jag kan inte förstå det. Det är självklart att det för svensk del är allra viktigast att samarbeta med EG, helst som fullvärdig medlem. Inger Schörling beskriver ett elände i EG. Sverige är oerhört mycket bättre än EG. Risken är att allting blir sämre om vi samarbetar med EG. Men inte är det så dåligt i EG! Inger Schörling har säkert rest i olika västeuropeiska stater, åtminstone varit i Danmark, och kunnat konstatera att det inte är fråga om detta elände som hon beskriver. Varför flyr inte danskar över sundet? Det är fri invandring för danskar till Sverige. Om det var ett sådant elände och så oerhört mycket bättre i Sverige än i Danmark skulle de naturligtvis komma i hundratusental från Danmark och hit. Men de gör inte det, eftersom de inte har samma verklighetsbild som Inger Schörling. Det är inte så oerhört mycket sämre att leva i Danmark än i Sverige. Detsamma kan sägas om många andra Det finns förvisso kritiker när det gäller situationen i EG. Vi tycker inte heller att allting är bra. Självklart inte. Det krävs mycket mer på miljöområdet, det krävs mer för att ge löntagarna inflytande i företagen. Det krävs mer för att åstadkomma jämställdhet mellan kvinnor och män och mycket annat. Men när vi nu ser allt detta och att det inte är som vi skulle önska i dessa länder -- vad gör vi då? Skall vi sluta oss i oss själva, koncentrera oss på vårt eget, bygga murar runt Sverige för att skydda oss? Eller skall vi som goda internationalister kasta oss ut i världen, förena oss med goda krafter i Europa och försöka förändra det vi ogillar? För mig som internationalist är det sista reaktionsmönstret det självklara. Vi skall gå ihop med liberaler och andra progressiva krafter i europeiska länder och försöka skapa ett bättre Europa för våra barn och barnbarn. Det är det aktiva handlandet för att förverkliga det medborgarnas Europa som så småningom omfattar alla demokratiska europeiska stater som vi i folkpartiet liberalerna vill medverka till.

Herr talman! Inger Schörling sade att hon hade svårt att förstå hur vi kunde skriva på detta betänkande. Hon ansåg det t.o.m. lättsinnigt. Vi har stämmobeslut inom centerrörelsen på en öppen attityd till Europa, bl.a. till EG. Det inkluderar möjligheten till ett medlemskap. Den här möjligheten att påverka hur Sveriges relationer till Europa i dess helhet och till EG kommer att bli kom genom det förslag regeringen har framlagt och genom det ställningstagande som gjordes i utrikesutskottet. Att låta det tåget gå utan påverkan skulle vara att agera lättsinnigt. Vi har påverkat, och vi har sedan gammalt den traditionella uppfattningen att när det gäller Sveriges relationer med omvärlden handlar det om att skapa så breda parlamentariska majoriteter som möjligt och att ta sin del av ansvaret. Det gör vi, och det är därför vårt handlande är motsatsen till lättsinne. Vi deltar i den beslutsprocess som nu startar. Men jag vill återigen uttrycka en viss förvåning över att miljöpartiet så starkt vill betona att detta är ett historiskt beslut. Det är en farlig attityd. Det är lätt att förväxla den med tanken att medlemskap blir det i vilket fall som helst oavsett förutsättningarna. Det kan lätt förväxlas med knäfallspolitik. Jag hoppas att ni inte har den attityden också.
Herr talman! Nej, Carl Bildt, sänkt skatt eller sänkt moms är inte något hot i sig självt. Carl Bildt förstår säkert mycket väl att det inte är den saken jag talar om. Jag talar om att vi värnar om vår beskattningsrätt. Hur skall vi kunna finansiera allt det vi vill här i Sverige om vi inte har rätt att beskatta oss själva? Carl Bildt vet mycket väl att mellan 40 och 60 miljarder försvinner ur statskassan om vi sänker momsen till EGs nivåer. Det är väl ingen hemlighet. Hur skall vi då kunna slå fast att vi inte skall acceptera någon social nedrustning, försämring av miljön eller urholkning av arbetsrätten? Svara på det, Carl Bildt, för det är du, ditt parti och dina borgerliga bröder som inte har svarat på hur ni tänker totalfinansiera EG anslutningen! Jag är inte den enda som har krävt besked om det. Carl Bildt -- vi är emot anslutning till Sovjet, även om Sovjet skulle ha varit en demokrati. Vi är emot anslutning till USA, för vi är emot anslutning till stormakter över huvud taget. Carl Bildt förstår kanske inte skillnaden mellan distansdemokrati och närdemokrati. Bengt Westerberg gör sig litet onödigt lustig, tycker jag, när han pratar om reservat osv. De visioner som folkpartiet har är marknadskrafternas och storföretagens visioner om Europa. Det är inte medborgarnas visioner. De visioner som medborgarna har om rättvisa och frihet delar vi också, vilket Bengt Westerberg vet mycket väl. Vem är det som har stått för hela EG konstruktionen om inte storföretagen och industriledarna? Vem är det som har stått för de utredningar som har visat att EG skall leda till det oerhörda välstånd som påstås i rapporterna? Jo, det är storföretagen och industriledarna som för fram sina önskemål. Vad är det, Bengt Westerberg, som gör att ni enbart är för EG och emot alla andra organisationer? Är det för att EG är speciell på något sätt -- något slags ny stat? Centern får naturligtvis klara ut sin politik själv. Men jag undrar om inte Olof Johansson tycker att det känns litet konstigt att stå här i dag och lyssna på Carl Bildt och Bengt Westerberg och deras jublande segertal.

Herr talman! Låt mig först börja med att klargöra vänsterpartiets syn på EES-avtalet, eftersom det tycks finnas några frågetecken, och jag tror också att Carl Bildt tidigare hade några frågor. Vi i vänsterpartiet säger följande i ett uttalande som vi senast nu i helgen har behandlat: ''Vänsterpartiet är för ett EES-avtal som respekterar vårt lands suveränitet, i den bemärkelsen att riksdagens beslutsrätt över lagar och skatter och våra domstolars självständighet inte överlåts till överstatliga, odemokratiska institutioner. Ett EES-avtal får inte leda till försämringar av svenska lagar som skyddar vår hälsa, miljö och säkerhet. Sverige ska inte tvingas överta EGs redan beslutade regelverk. Om ett EES-avtal inte kan nå dessa mål föredrar vänsterpartiet ett omförhandlat utvidgat frihandelsavtal med EG.'' Detta är vår inställning, och jag tror inte att den har genomgått några förändringsfaser. Möjligen har vi nu gjort en litet utförligare skrivning. Jag skall i övrigt försöka begränsa mitt inlägg till svaret på min interpellation. Denna diskussion har Anita Gradin och jag fört i många sammanhang, så vi kan kanske vara litet summariska. Kärnfrågan är alltså: Vid en integrering med ett EES-avtal, eller ännu mer vid ett medlemskap, kommer den ekonomiska politiken också med nödvändighet att integreras. Vi har tidigare här i dag i fullt samförstånd talat om den ekonomiska och monitära unionen. Det innebär att möjligheterna för varje nation att föra en egen ekonomisk politik blir mycket begränsade. Det säger också ekonomer. Den integration av skattepolitiken som nu pågår inom EG -- och som i dag gäller punktskatter, och vi har här tagit momsen som exempel -- kommer att få som resultat att det blir omöjligt för länder att ha avvikande skattenivåer, oavsett om man fattar politiska beslut om detta eller inte. Jag menar att marknadskrafterna i sig kommer att se till att skatten kommer att regleras till en gemensam nivå, eftersom den öppna marknaden utan gränser förutsätter att man kan köpa och sälja varor var som helst. Då kan ju jag åka till Frankrike och köpa min diskmaskin om jag kan få den mycket billigare där än i Sverige, och jag behöver inte ta steget via Danmark. Nationalekonomen, eller vad han nu är, Carl B Hamilton, skriver i DN i dag att man kan ha varierande skattesatser, att Danmark kan ha 3 % högre än Tyskland, och sedan kan Sverige ha 3 % högre än Danmark, och på detta sätt blir inte inkomstbortfallet så stort. Men detta håller inte, eftersom jag kan hoppa över ett par länder på vägen och köpa mina kapitalvaror någon annanstans. Marknadskrafterna i sig innebär en harmonisering av skatterna. Att man i dag diskuterar miniminivåer inom EG beror på att det finns krafter som inte vill sänka skatterna så lågt. För Sveriges del, vad jag har förstått, kommer detta att innebära 60--80 miljarder kronor i minskade skatteintäkter. För Danmarks del kommer det att innebära 40 miljarder i minskning. Någonstans skall pengarna komma ifrån om vi skall fortsätta att finansiera en offentlig sektor med generell välfärdspolitik lika för alla, öppen för alla, med en offentlig sektor som tillfredsställer behoven av barnomsorg, äldreomsorg, skolmat osv. Jag menar att detta är oerhört väsentliga frågor för oss kvinnor. Hur skall detta finansieras i fortsättningen när dessa skatteintäkter saknas? Är vi tillräckligt starka och har vi en tillräcklig vilja kan vi klara detta. Ungefär så svarar Anita Gradin. Men om vi inte kan skattefinansiera detta och ta pengarna från kapitalet, vilket jag menar att vi har frånhänt oss möjligheten att göra i och med slopandet av valutaregleringen, vem skall betala? Då blir det löntagarna, Anita Gradin, som får betala den offentliga sektorn. Skall detta ske genom reallönesänkningar? Den svenska generella välfärdspolitiken har ändå byggt på en viss fördelning och en politisk kontroll över kapital. Den har byggt på en fördelning mellan kapital, stat och arbete. Om kapitalet tillåts fritt att etablera sig i andra länder kommer vi att ha svårt att behålla kontrollen. Då måste finansieringen ske på något annat sätt. På vilket sätt? Med tanke på den politiska majoritet som finns i detta land i dag, där Carl Bildt och Bengt Westerberg har skrivit ihop sig om det som står på dagordningen, är det en rasering av den offentliga välfärden. Hur skall den goda cigarren kunna skapas med en integrerad politik och ekonomi som inte skall få några som helst negativa verkningar för den svenska sociala välfärdsmodellen, som vi bl.a. med utgångspunkt i Metallindustriarbetarförbundets skrift mycket väl vet ligger långt utöver den generella i Europa? Den här nöten måste knäckas. Jag tycker inte att jag har fått något svar på denna fråga i vare sig interpellationssvaret eller i debatter som Anita Gradin och jag har haft i A-pressen. Frågan utgör ett stort problem, och den berör oss kvinnor på ett mycket speciellt sätt. Vi kvinnor är dubbelt beroende av den generella välfärdspolitiken. Vi arbetar inom den, vi är bereonde av den för att behålla de arbeten vi har, vi är beroende av den för att kunna leva som de självständiga personer vi är och vill vara. Detta skiljer oss från den kultur som finns inom EG-länderna. Det här måste klaras ut,
Herr talman! Jag har en fråga till Anita Gradin. Jag har ställt frågan tidigare, men jag har inte fått något svar. Den gäller de 52 problempunkter som framgår av reservation 4 i betänkandet. Dessa 52 punkter har genomgått en probleminventering. Av dessa punkter ansågs 35 olösbara, och 17 var möjliga att lösa. Bland de förmodat lösbara frågorna fanns 4 där problemet utgjordes av att EG hade mera avancerade regler än Sverige. Det återstår alltså 48 fall där det handlar om befarade försämringar i svensk lagstiftning när det gäller samarbetet Sverige, EFTA och EG. Dessa 48 problem utgör en återstående innersta kärna efter det att man har bantat ganska ordentligt i de hundratals fall där statliga verk har avstyrkt en EG-anpassning. Bland dessa 52 problempunkter finns bl.a. kemikalier, bekämpningsmedel, skattekontroll, kollektiva försäkringar, tunga lastbilar, socialförsäkringar osv., och listan har krympt oroväckande. Vad har hänt? Jag skulle vilja ha ett svar på detta. Jag har inte fått något godtagbart svar. Jag vill att Anita Gradin kommer med en skrivelse till riksdagen där hon redogör för hur dessa 48 problem har fallit bort. Vidare har vi kvinnoperspektivet och EG. Det var alldeles utmärkt av Anita Gradin och Margot Wallström att ordna detta kvinnoseminarium i september. Jag var också där. Det vi fick redovisat där var till en del positivt men inte alltid så. Speciellt kommer jag ihåg vad representanten för EG-parlamentet sade. Hon sade att även om man arbetar väldigt hårt med jämställdheten inom EG och kommissionen lägger fram en rad bra direktivförslag, förkastas de av ministerrådet. Man har alltså ännu inte antagit något jämställdshetsprogram, inte under 1980-talet och inte heller det som skall ligga till grund för åren 1990--1995. Precis som jag har skrivit i Svenska Dagbladet i dag verkar det som om luften har gått ur jämställdheten i EG. Därmed inte sagt att vi inte skall fortsätta att arbeta för jämställdhet i Sverige. Vi kan försöka bli en förebild. Jag skulle vilja att Anita Gradin svarar på min fråga om folkomröstning. Avvisar socialdemokraterna kategoriskt kravet på folkomröstning? I så fall vill jag veta varför.

Herr talman! Som vi har konstaterat tidigare fattar vi i dag ett historiskt beslut. Detta är den dag då Sveriges riksdag ger Sveriges regering mandat att ta det historiska steget att ansöka om medlemskap i Jag har mycket stor respekt för Anita Gradin och de insatser hon har gjort under de senaste åren när hon har lett, och fortfarande leder, det svåra, besvärliga och viktiga arbetet med den mellanstation som EES-avtalet utgör. Men jag kan inte undgå att tycka att det är litet märkligt att både stats och utrikesministern håller sig borta från riksdagen en dag så historisk som denna. Vi upplevde för någon månad sedan att finansministern meddelade att vi skulle gå med i EG. Sverige är i dag förmodligen det enda land som någonsin i Europa har fattat ett så viktigt beslut utan att de ledande företrädarna för detta lands regering ens har bevärdigat parlamentet med sin närvaro. Den historieskrivning som Anita Gradin gav vad gäller socialdemokratin och EG var av ett lätt stalinistiskt snitt. Minns hur 90-talsprogrammet sade bestämt nej till EG. Minns hur Ingvar Carlsson skrev artiklar i somras och sade att medlemskapsfrågan inte skulle tas upp nu. Minns hur Sten Andersson stod här i oktober och rabblade upp det ena argumentet efter det andra mot att frågan var för tidigt väckt. Så kom helomvändningen. Det var bra. Nu är tärningen kastad, och nu skall vi gå vidare. Men det förvånar mig att man fortfarande inte kan acceptera förslaget att vi tillsätter en parlamentarisk grupp för att förbereda medlemskapet, dvs. gå igenom konsekvenserna, titta på ansökan, förbereda förhandlingarna. Alla de frågor som har väckts från olika håll måste förberedas. Vi har inte råd att snubbla mer på det sätt som socialdemokratin har gjort under de senaste åren. Varför, Anita Gradin, är ni emot detta? Så till den alltmer märkliga debatten om momsen som Gudrun Schyman och Anita Gradin för. Går vi med i EG måste vi sänka momsen. Det är självklart. Det kommer inte att vara möjligt för Sverige att bibehålla detta absurt höga skattetryck med ett Europa som samverkar alltmer. Det kommer att synas allra tydligast och allra snabbast på momsen och kapitalskatten. Det är bra. Hur kan man hamna i en debattmässigt så eländig situation att man framställer krav på så hög moms som möjligt som en kvinnofråga? Det är möjligt att kommunistiska kvinnor ser hög moms som något riktigt. Men jag är övertygad om att den stora majoriteten av det svenska folket, och den stora majoriteten av Sveriges kvinnor, tycker att vi skall sänka momsen. Om ett medlemskap medför att det kravet förverkligas snabbare, tycker kvinnorna att det är bra.

Herr talman! Låt mig försöka att ge en positiv förklaring till att statsministern och utrikesministern inte är närvarande här i kammaren -- detta utan någon sidovördnad mot utrikeshandelsministern. Statsministern och utrikesministern kanske inte uppfattar dagens beslut som historiskt på det sätt som det här har framställts från en del håll. Jag vill återkomma till regeringsförklaringens formuleringar som utrikeshandelsministern använde sig av: ''I det nya Europa kan EGs utrikesoch säkerhetspolitiska samarbete komma att få en sådan inriktning och utformning att det utesluter ett förpliktigande utrikespolitiskt arbete och en gemensam försvarspolitik''. Därefter dras slutsatsen att det skulle gå att förena ett svenskt medlemskap i EG med en fortsatt neutralitetspolitik. Omvänt gäller väl att om inte vidareutvecklingen inom EG utesluter ett förpliktigande utrikespolitiskt samarbete och en gemensam försvarspolitik, är det inte förenligt med ett svenskt medlemskap i EG och en fortsatt neutralitetspolitik. Det finns anledning att just nu erinra om den sortens formuleringar.

Det finns i varje fall inget uttalande av den här innebörden i betänkandet. På den punkten har jag under tidens gång givit uttryck för en viss irritation. Jag tycker fortfarande att regeringen inte har skött kontakterna med t.ex. de nordiska länderna på ett tillfredsställande sätt. Vidare anser jag att den debatt som tidigt sattes i gång om förändrade målsättningar när det gäller de svenska förhandlingarna skapade en mer splittrad bild av EFTA-fronten än vad som var nödvändigt. Därför vidhåller jag uppfattningen att saker och ting bör tas i rätt ordning. Det hade varit bättre att så hade skett. Det märks inte minst av reaktionerna ifrån våra nordiska grannländer. Till sist vill jag bara fråga Anita Gradin om hon delar vår uppfattning om svenska folkets behov av en omfattande informationskampanj. Avser regeringen att återkomma i denna fråga?

Herr talman! En självständig ekonomisk politik, Anita Gradin, är svår. Ett litet land har ett litet nationellt utrymme. Vi lever i en alltmer internationaliserad ekonomi. Vi är överens om detta, Anita Gradin. Vad gör man i det läget när man upptäcker att utrymmet börjar krympa? Vi i vänsterpartiet menar att det då gäller att föra en ekonomisk politik som skapar större utrymme och som försöker motsätta sig den krymning av utrymmet som den starka internationaliseringen av ekonomin innebär. Steget in i ett EG-medlemskap med gemensam valuta och en, ekonomisk och monetär union frånhänder oss totalt möjligheterna att bedriva en självständig nationell ekonomisk politik. Därav den stora oron om vad som händer med den generella välfärdspolitiken. Det handlar i det läget om prioriteringar. Vi kan nu tala om de kvinnliga prioriteringarna, eftersom kvinnorna är mest beroende av den generella välfärdspolitiken och kommer att få det svårt om den inte fungerar. De kvinnliga prioriteringarna brukar inte stå högst på dagordningen. Den erfarenheten har man av EG-arbetet och i varje separat land inom EG. Det är svårt med kvinnofrågorna, och det är svårt att driva en ekonomisk politik som ger kvinnor självständighet. Man lever där i en annan kultur än vad vi gör. Vi har en, som vi litet slarvigt brukar säga, husmoriserad välfärd med sambeskattning och annat som innebär att man bygger på familjen som institution och inte på två vuxna separata människor som lever tillsammans. Det tar tid att förändra detta. Jag är övertygad om att vi strävar åt samma håll och att en mängd kvinnor, också i EGs länder och inom EG-parlamentet, strävar åt det hållet. Men det kommer att ta tid. Under tiden skall vi fortsätta att utveckla den välfärd vi har genom att föra en ekonomisk politik som inte sätter oss i ett så stort internationellt beroende. Frågan om demokrati, rösträtt och inflytande har många talat om i dag. Jag undrar hur regeringen egentligen ser på det faktum att frågan om när en ansökan till EG skickas in tydligen skall avgöras i utrikesnämnden. I utrikesnämnden, Anita Gradin, saknas två politiska partier av någon outgrundlig anledning, åtminstone för mig. Är det demokratiskt riktigt? Går det hand i hand med diskussionen om demokrati och bred förankring att man i utrikesnämnden skall sitta och skriva ihop sig om någonting som det dessutom nästan alltid visar sig att man inte är överens om när man har kommit ut. Sedan får man höra en massa diskussioner om det. Det här måste dock vara beslut som vi skall fatta här och inte i utrikesnämnden.
Herr talman! Jag vill återigen ta upp informationsfrågan, eftersom den är oerhört viktig. Politiska partier och andra organisationer har självfallet ett betydande ansvar i dessa frågor. Studiekampanjer kostar dock pengar. Kommersiellt baserade organisationer, för att uttrycka det rakt på sak, har totalt dominerat den information som hittills har fått någon spridning. Det räcker med att gå till en vanlig svensk gymnasieklass i dag. Där hittar man viss information, men det är ingen bredd på den informationen. Det är framför allt ingen information som i första hand tar sikte på ett medborgarnas Europa. Jag vill hänvisa till det arbete som vi hade under energidebattens högkonjunktur i vårt land. Oavsett hur det kommer att bli med eventuella folkomröstningar och om man har delade meningar i den frågan är det en uppgift för oss här i riksdagen och för regeringen att se till att svenska folket har möjlighet att sätta sig in i dessa frågor, så att debatten inte kommer efteråt. Det får ingen av oss någon vinning av. Till sist vill jag bara konstatera att Anita Gradin inte kommenterade mitt uttalande när det gäller frågan om hänsynen till de nordiska länderna och de övriga EFTA-länderna. Det har varit si och så med den saken under den tid som EES diskussionerna har pågått. Det visar irritationen på. Jag hoppas att man i detta sammanhang kommer att tillmäta det större betydelse. Det finns särskilt dokumenterat i stycke 2 på s. 23 i utskottets betänkande.
Herr talman! Anita Gradin svarade på hur man har löst problemet med de 48 punkterna, varav en del är olösliga. Även om det har varit en del problem, som hon säger, har de flesta lösts. Hon känner sig inte orolig för de problem som finns kvar. Jag känner faktiskt en viss oro. Många av punkterna är mycket viktiga för mig och mitt parti. Jag undrar därför om det skulle vara möjligt att få ta del av någon skrivelse eller redovisning av hur man har löst dessa problem. Det skulle jag värdesätta. I miljöpartiet har vi det mycket bra ställt med jämställdheten. Därför tycker jag att det är så viktigt att fortsätta att jobba med jämställdhet. Jag ser att det går att lösa. Däremot är jag inte säker på, Anita Gradin, att just EG är det ställe där vi kan lösa jämställdhetsproblemen. Man har visserligen fattat en del beslut inom EG, t.ex. när det gäller löneskillnaderna. Kvinnor skall ha lika lön för lika arbete. Kvinnorna har ändå i genomsnitt 30 % lägre löner än männen. I lönestudierna har man dessutom inte räknat med dem som arbetar deltid eller inom småföretag. Dessvärre har också löneskillnaderna ökat i några av medlemsländerna under 80-talet. Inget annat av de fyra partier som tidigare var positiva till folkomröstning har sagt att de inte är det i dag. Jag har inte fått något annat besked, även om Olof Johansson hela tiden talar om informationskampanjer men inte om folkomröstning. Är socialdemokraterna, Anita Gradin, fortfarande negativa och ställer sig kategoriskt avvisande till en folkomröstning? Tycker ni så fall att det är förenligt med ett demokratiskt samhälle?

replik: Herr talman! Jag kan då i stället rikta frågan till Anita Gradin, eftersom hon inte heller har förklarat varför sänkt skattetryck och sänkt moms skulle vara ett hot mot kvinnorna. Kan hon förklara det på fru Schymans och fru Schörlings vägnar vore det bra, även om jag inte tror att hon går i land med den uppgiften. Det som för dessa damer är ett hot är nog för många faktiskt ett löfte. Anita Gradin försökte svara på min fråga om varför man nu inte är beredd att sätta i gång och arbeta för att analysera medlemskapet på bred parlamentarisk bas. Hon sade att man är det. Det är ni faktiskt inte i utrikesutskottet. Ni vill vänta med den uppgiften ett antal månader. Det kan bli ett ganska stort antal månader.

Man kan icke bara snubbla in i Europa. Man kan inte gömma sig för de frågor som vi förr eller senare måste bli medvetna om. Och detta är inte en fråga om, med en mild adress till Olof Johansson, även om jag inte vill polemisera mot honom, att få bidrag, utan det är fråga om att ha idéerna. Våra idéer bär nog ganska hyggligt utan bidrag. Inger Schörling och även andra har varit uppe i talarstolen och sagt att jag jublar över det beslut som nu fattas. Jag är gärna med på det. Jag ser detta beslut som historiskt och viktigt. Under ett kvarts sekel har vi nämligen stått utanför Europaintegrationen, och medlemskap har varit anatema och förbud i den svenska debatten. Nu fattar Sveriges riksdag denna dag beslutet att ge regeringen i uppdrag att söka medlemskap i EG. Det är historia som skrivs i dag. Jag går gärna med på att jag jublar. Jag tycker att det är litet synd och litet smolk i bägaren att stats och utrikesministrarna sitter någon annanstans och surar en dag som denna.

Herr talman! Lena Öhrsvik har frågat mig vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att invandrarbarn i förskolan skall få bättre möjligheter till träning i svenska språket. Syftet med hemspråksstödet i förskolan, för vilket ett särskilt statsbidrag utgår, är att ge invandrarbarnen en god grund för aktiv tvåspråkighet. För detta behöver invandrarbarnen ett starkt stöd för modersmålet och ursprungskulturen. Inte minst i barngrupper där det finns få svenska barn har den svenska personalen också en viktig uppgift att i nära samarbete med tvåspråkig personal introducera det svenska språket och förmedla den svenska kulturen. Jag har för avsikt, bl.a. mot bakgrund av den frågeställning Lena Öhrsvik tar upp, att föreslå regeringen att i den kommande budgetpropositionen föreslå förändringar som medger en friare resursanvändning av det nuvarande statsbidraget till hemspråksträning i förskolan.
Herr talman! Ett stort tack för svaret, som är mycket positivt och som visar på en förståelse för att språket är en viktig förutsättning för delaktighet och gemenskap. Jag har tidigare ställt den här frågan till Kommunförbundet, men då inte alls fått samma gensvar som nu. Språket är ju nyckeln till kommunikation och, som jag sade, en förutsättning för delaktighet och gemenskap. Barn som inte kan svenska så bra kommer lätt på efterkälken. De känner sig utanför, tappar självförtroendet och mår dåligt. Då måste de kompensera sig på något annat sätt, och det leder ofta till både psykiska problem och social cal oro. Det här gäller naturligtvis alla barn som inte behärskar språket, men jag har just i dag speciellt valt att ta upp invandrarbarnens möjligheter. Det har nämligen enligt socialstyrelsen visat sig att det finns behov av att man i förskolan utvecklar metoder för den svenska personalens arbete när det gäller att stödja andraspråksinlärningen. Det gäller då att försöka utveckla ett mer medvetet arbetssätt och att få en bra organisation för personalen. Min följdfråga är om man kan utgå från att de här resurserna kan användas just i syfte att utveckla ett mer medvetet arbetssätt och att få en bra organisation.